Herr talman! Jag har inte varit med här i riksdagen under så många år, men jag vill påpeka att redan 1951 från centerpartiets sida väcktes en motion beträffande vattenvården. Jag vill endast nämna detta som en liten parentes i den pågående debatten. Vi menar inte att lagrådets ledamöter skulle besitta större kunnande och expertis än vad man har i departementet, men styrkan i den argumentering som förts fram från lagrådets sida kan inte vara mindre därför att det är lagrådet som för fram den. Lagrådet säger sig eftersträva att koncessionsnämnden skall ha en så opartisk ställning som man kan ge den. Man måste väl konstatera att naturvårdsverkets tjänstemän i många frågor kommer att ha varit så engagerade tidigare att de redan mer eller mindre har tagit ställning. Då är det väl ändå obestridligt att om en tjänsteman i naturvårdsverket, som alltså redan har tagit del av frågorna och bildat sig en uppfattning, sedan skall ingå såsom ledamot i koncessionsnämnden det inte blir en nämnd som är helt obunden i sitt ställningstagande, när alltså någon eller några av dess ledamöter redan förut måste anses vara påverkade i sitt ställningstagande. Det är väl inget hinder för att det sker ett samarbete mellan naturvårdsverket och koncessionsnämnden. Det samarbetet kan naturligtvis vara mycket intimt, även om inte en av naturvårdsverkets tjänstemän ingår som ledamot i nämnden. Vi har också anfört skäl som talar för en femte ledamot. Jag minns inte om herr Göran Karlsson särskilt bemötte den delen, men obestridligt är att man i och med den femte ledamoten skulle få in ytterligare en person med sakkunskap. Med den betydelse som medicinska frågor kan komma att få i framtiden — vi kan nämna kvicksilver och biocider är det väl av mycket stor vikt att man får in en le damot med medicinsk sakkunskap. Det var sedan tal om gällande rätt beträffande ersättning. Men lagrådet har påpekat — och det torde väl inte bestridas — att förslaget ger en för sämring i förhållande till gällande rätt. Vi kan inte komma ifrån att det kan bli frågor som intimt berör människor, deras boende och deras livsbetingelser. En enskild person kan då komma att stå sig ganska slätt mot all den sakkunskap som kan uppbådas av motparten. Den som befinner sig i ekonomiskt små omständigheter varken vågar eller kan anlita den expertis som kan vara nödvändig, om han inte får hjälp med anlitande av denna expertis och ersättning härför. Herr Göran Karlsson säger att oppositionen pratar på och att det är socialdemokraterna som handlar. Ja, det är ju så när det är en kompakt och stark majoritet. Det innebär inte att oppositionen därför har så svaga argument.

Herr talman! Det är inte så lätt att på några minuter bemöta herr Göran Karlsson på alla punkter. Mina företrädare här i talarstolen har bemött honom i en del fall. Som ett litet exempel på vederhäftigheten i herr Göran Karlssons påståenden vill jag ta hans uttalande att folkpartiet försöker segla i centerpartiets kölvatten. Han anförde miljövårdsprogrammet som ett exempel på detta. Nu är det så att motionen om miljövårdsprogrammet helt bygger på folkpartiets vid landsmötet antagna miljövårdsprogram. Vi är mycket glada över att centerpartiet sedan vid utskottsbehandlingen har anslutit sig till vår motion i den frågan, som herr Karlsson kan se av reservationerna.

Varför skall just de ur bullersynpunkt mycket betydelsefulla anläggningar, som vägar och flygplatser utgör, befrias från en prövning som all annan verksamhet i riket måste underkastas? Herr Göran Karlsson sade sedan att vi från vårt håll inte kommit med några nya, skapande förslag. Det sade han som försvar mot vår kritik att ambitionsgraden i den framlagda lagstiftningen är för låg. Jag skall anföra ett enda exempel på den låga ambitionsgraden. Mälarutredningen har visat att Mälaren på grund av tillförseln av närsalter håller på att växa igen så att den på något årtionde har åldrats 10000 år — den har med andra ord växt igen lika mycket som den under naturliga betingelser skulle ha växt igen på 10 000 år.

Här går man med på att avloppsvattnet får släppas ut i recipienten, om bara slammet avskiljes. Jag vill som exempel ta det vattensystem som rinner förbi Olofström ned genom Näsum i Skåne och Ivesjön. Dyntspridningen från personer som har inflyttat till Olofström har nått djur och människor nedför hela sjösystemet. Nog är detta en alltför låg ambitionsgrad, att den nya lagstiftning som vi nu skall anta inte förbjudit något sådant. Sedan skall herr Göran Karlsson vara glad över att vi är så intresserade och att vi så positivt har mottagit detta förslag. Det verkade nästan som herr Göran Karlsson inte tyckte om att vi hade visat mycket stort intresse för miljövårdsfrågorna och att vi är så positiva att vi inte på något sätt vill hindra antagandet av denna lagstiftning.

Herr talman! Ja, herr Skårman, jag gläder mig över alla de framsteg som oppositionen gör både i det ena och i det andra avseendet. Ur den synpunkten har jag ingenting att invända mot att man nu har kommit på bättre tankar än tidigare. Jag tycker nog att herr "Skårmans exempel från Mälaren och från Olofström är tämligen dåligt valda. Var i detta lagförslag står att mälarföroreningarna och föroreningarna i Olofström kommer att undantas? Herr Skårman måste läsa på läxan lite bättre till nästa gång, så att han vet vad han talar om när han kommer upp i talarstolen. Jag vågar försäkra att sådana fall som han här påtalade inte kommer att undantas från lagens tillämpning, utan undantag kommer att ske endast i fråga om direkt glesbygd. Sedan var herr Skårman inte riktigt nöjd med mitt sätt att referera det miljöpolitiska programmet. Men vad jag sade var att folkpartiet inte har känt någon ro därför att centerpartiet Ang. förslag till miljöskyddslag m.m. har tagit miljöfrågorna på entreprenad. Utifrån den utgångspunkten har folkpartiet kommit med ett miljövårdsprogram, som nu har fått centerns välsignelse. Då tycker jag att det bör råda så pass stor glädje i mittens rike att de båda partierna kan vara belåtna med varandra. Herr Skårman talade om ambitionsgraden. Jag skulle med anledning av detta vilja säga att om det här lagförslaget hade kommit för några år sedan, hade det betraktats som så radikalt att oppositionen nog inte hade gått med på det då. Herr Nils Nilsson sade i sitt anförande att centerpartiet år 1951 hade väckt en motion om vattenvården. Det skall vi väl anteckna till kammarens protokoll med tillfredsställelse. Men det är ju inte så förfärligt stora meriter att åberopa. Sedan tog herr Nilsson upp ett resonemang om lagrådet. Jag vill understryka vad jag sade tidigare, att jag betraktar lagrådet som ett mycket kunnigt organ med lagkloka människor som har god översikt över den svenska lagstiftningen. Men att fördenskull säga att lagrådets yttrande skulle tillmätas större betydelse än uppfattningen hos de personer som sitter i departementet och utarbetar lagarna och är experter på området, vill jag inte vara med på. Det var därför jag försökte att tona ner lagrådets betydelse till en som jag betraktar rimlig nivå. Herr Nilsson tog också upp frågan om antalet ledamöter i koncessionsnämnden och sade att det i alla fall är riktigare att ha fem ledamöter i denna än fyra. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar på den punkten, och det är egentligen inte så mycket att tvista om. Men man kan inte komma ifrån, vilket också justitieministern har sagt, att om nämnden har fem ledamöter innebär detta att de s.k. fasta ledamöterna i nämnden får ett starkare grepp över besluten än de andra, och detta har varken han eller utskottsmajoriteten velat vara med om. Sedan sade herr Nilsson att gällande rätt skulle vara bättre än den vi nu kommer att lagstifta om. Antalet sakägare i de här aktuella målen är i dag tämligen få. Men jag vill erinra om att genom den nya lagstiftningen ökas antalet sakägare mycket kraftigt, vilket ju innebär att flera personer förs in i detta förfarande än som tidigare varit fallet. Vidare förhåller det sig så att koncessionsnämndens <undersökningar — som kommer att bli av ett mycket kostnadskrävande slag — får man så att säga på köpet genom tillkomsten av nämnden. Till slut vill jag säga några ord till herr Ernulf, som tyckte jag nästan verkade »gnällig» för att jag inte ville vara med om de åtgärder som föreslagits från oppositionens sida. Jag upprepar då på nytt den fråga jag ställde i mitt tidigare inlägg: Vad är det för stora nya ting som oppositionen här vill göra, och varför har vi inte fått se dessa förslag på papperet? Det kan väl ändå inte vara så att ni tillmäter frågan om fyra eller fem ledamöter i koncessionsnämnden någon avgörande betydelse vid bedömningen av huruvida ni vill åstadkomma så mycket mer än vi. Det kan väl inte heller vara så att er uppfattning i fråga om ersättningsanspråken innebär att er miljövänlighet är större än vår, OSV. På fält efter fält kan jag upprepa samma frågeställning. Det är enbart i detaljer ni har en avvikande uppfattning beträffande den föreslagna nya lagstiftningen. Jag kanske i detta sammanhang kan anföra vad en ledamot tillät sig säga efter tredje lagutskottets behandling av denna fråga. Han förklarade att det minsann är besvärligt att skriva reservationer när man har ett så förnämligt utlåtande som tredje lagutskottets. Men det är politiskt nyttigt att göra det, sade han. Det yttrandet finner jag tämligen avslöjande för hur man tänkt och handlat inom oppositionen i detta fall. Jag vill sedan, herr talman, säga några ord om det miljövårdspolitiska programmet. Jag tillät mig tidigare framhålla att detta inte innebär en lösning av dessa frågor, och jag vågar vidhålla den ståndpunkten. Det är inte allmänna talesätt vi behöver, utan en fast vilja att åstadkomma förbättringar. Kan vi gemensamt — opposition och regeringsparti — här åstadkomma förbättringar, inte med allmänna fraser utan genom en väl underbyggd lagstiftning, då tror jag vi har handlat rätt när det gäller att åstadkomma en bättre miljövård i landet.

Herr talman! Herr Göran Karlsson hade vissa bekymmer beträffande samarbetet mellan centerpartiet och folkpartiet. Men som han själv bestyrkt har vi under utskottsbehandlingen haft ett mycket gott samarbete, vilket i de flesta frågor också innefattat moderata samlingspartiet. Om herr Karlsson har den uppfattningen att detta är bra, så är vi Överens. Sedan frågade herr Göran Karlsson vad det är för stora ting som reservanterna vill utföra och varför dessa ting inte kan formuleras på papperet. Jag har ju försökt förklara att när ett lagverk av den här stora omfattningen blir till, kan vi naturligtvis inte under utskottsbehandlingen göra en revolutionerande omarbetning av förslaget. Det vore orimligt att begära något sådant. Men herr Göran Karlsson är med om att gå vidare på det här området, säger han. Det var detta min fråga gällde: Varför vill han då inte åtminstone vara med på något av de ytterligare steg som vi föreslår i reservationerna? Vårt förslag om förstärkt skydd mot immissioner från flygfält, vägar och järnvägar hade väl ändå inneburit en möjlighet att få en garanti för samma skydd här som gäller för övriga an läggningar. Vårt önskemål att ambitionsnivån skulle uttryckas klarare beträffande reningsgraden när det gäller avloppsvatten är också ett försök att föra lagstiftningen ett steg vidare. Inte heller det steget vill herr Karlsson vara med om. När vi dessutom framhåller att det behövs en utredning för ett samlat miljöprogram, där samhället drar upp ramarna och riktlinjerna för vad som skall göras ytterligare, är det ytterligare ett steg som han inte heller vill vara med om. Det var sådana åtgärder vi kunde åstadkomma under utskottsbehandlingen, men i inget fall fick vi utskottsmajoriteten med oss. För att inget missförstånd skall uppstå vill jag till sist framhålla att vi reservanter inte på något sätt har mindre uppskattning av naturvårdsverkets värdefulla arbete än vad utskottsmajoriteten har. Naturvårdsverket fyller en utomordentligt viktig funktion. Det är självklart att koncessionsnämnden kommer att fästa allra största avseende vid vad verket anför i ett koncessionsärende, och det är helt i sin ordning. Vad vi inte kan förstå är att det är en god funktion att låta naturvårdsverket vara part inför koncessionsnämnden och samtidigt låta en tjänsteman vid naturvårdverket också vara ledamot av denna nämnd. Det är ingen god princip att på det sättet blanda ihop artskilda funktioner hos samma myndighet. Frågan är inte större än så. Till slut är jag ändå glad över att herr Göran Karlsson har sagt att han är på det klara med att det behövs ett fortsatt lagstiftningsarbete, därför att den lagstiftning vi nu får är ofullgången och behöver förbättras. Det är bara synd att han inte vill vara med om ett enda av våra förbättringsförslag.

Herr talman! Jag skall inte uppehålla kammaren så mycket längre efter vad som har anförts. Men efter vår motion Ang. förslag till miljöskyddslag m.m. år 1951 tillsattes en vattenvårdsutredning som arbetade i elva år och även framlade flera konkreta förslag. Det är enligt min mening inte lagrådet som sådant utan argumenten som jag anser skall vara de bärande. Lagrådet framhåller: »Naturvårdsverket intar en så markant partställning inför koncessionsnämnden att det måste vara olämpligt att verkets chef eller annan tjänsteman i ledande ställning hos verket är ledamot av nämnden.» Är den argumenteringen fel bör den bemötas. Men den bör inte bemötas därför att den kommer från lagrådet, utan frågan gäller om själva argumenteringen är hållbar eller ej. Hittills har vi inte fått något belägg för att argumentationen skulle vara felaktig i och för sig. När det sedan gäller sakägarens ställning uttalar lagrådet: »Sakägaren kan ha stort intresse av att bevaka sin rätt redan i samband med tillståndsprövningen för att eventuellt kunna förhindra företaget eller, vilket i praktiken nog är viktigare, få till stånd ändamålsenliga skyddsåtgärder. Sedan tillstånd meddelats, kan det ofta vara för sent för sakägaren att göra något effektivt; skadeståndsrätten är för honom mera ett surrogat. Man måste räkna med att sakägaren många gånger, kanske i regel, inte förmår att själv tillvarata sina intressen på ett tillfredsställande sätt. Han måste ofta anlita advokat som kan överblicka vad som behövs i fråga om ytterligare teknisk utredning o. d.» De kostnaderna kan bli så stora och betungande att den enskilde helt enkelt inte vågar sig på dem.

Herr talman! Jag skall inte fresta kammarens tålamod alltför länge; jag vill bara göra ett par randanmärkningar med anledning av de senaste inläggen. Till herr Ernulf vill jag säga att moderata samlingspartiet är med på de flesta av reservationerna, men det har Ang. förslag till miljöskyddslag m.m. inte velat vara med om att skriva det miljövårdspolitiska programmet. Det är förbehållet mittenpartierna, herr Ernulf. Sedan säger herr Ernulf att oppositionen har små möjligheter att ändra en lagstiftning under utskottsbehandlingen. Jag medger gärna att möjligheterna är begränsade, men med hänsyn till att, enligt vad herr Skårman sade, folkpartiets miljövårdsdelegation använt sig av juridisk expertis borde man väl ändå haft möjlighet att använda den expertisen för att utarbeta de ändringar av lagen man velat åstadkomma. Herr Ernulf säger vidare att jag inte vill vara med om att vägar och flygfält bör tas med i detta sammanhang. Ja, herr Ernulf, det vill jag inte av det skälet att de redan omfattas av andra lagar. Man kan aldrig komma ifrån att miljövårdsfrågorna kommer att spela en stor roll vid förläggning av flygplatser och vid framdragande av vägar i fortsättningen. Järnvägar lär vi väl inte få några stora besvär med att anlägga. Det här är helt enkelt en överflödig sak som reservanterna velat föra in. Beträffande ambitionsnivån «säger herr Ernulf att reservanterna vill mera. Jag har tidigare ett par gånger sagt att vad som gör att vi inte har velat skriva in mera i lagen är helt enkelt att väsentligt olika förhållanden råder i olika delar av vårt land. Det måste man ta hänsyn till, och utskottsmajoritetens skrivning är enligt vårt förmenande den riktiga för att klara dessa skillnader. Sedan var det fråga om att representanten för naturvårdsverket skall vara med i koncessionsnämnden. På s. 147 i utlåtandet säger utskottet: » Vad gäller frågan om naturvårdsverkets representation i nämnden må framhållas att det är en av grundtankarna i förslaget att tillståndsprövningen skall vara ett led i en långsiktig, målmedveten miljövårdspolitik. Detta förutsätter att naturvårdsverket och nämnden inte agerar isolerat från varandra. De måste ömsesidigt kunna influera på varandras politik. Detta syfte tillgodoses bäst om verkets chef eller annan tjänsteman hos verket kan vara ledamot i nämnden.» Varför vill man diskvalificera de människor som kanske har de bästa och mest ingående kunskaperna just i miljövårdsfrågorna? Den frågan har jag inte fått något svar på från herr Ernulfs eller någon annans sida. Vad gäller industrins representation i koncessionsnämnden är det beträffande skogsfrågor ingenting som hindrar att en man, kunnig på det området, ingår i nämnden. Man kan naturligtvis också låta någon sakkunnig i jordbruksfrågor ingå i nämnden. Herr Nils Nilssons inlägg ger mig inte anledning till någon replik. Jag har redan replikerat i fråga om koncessionsnämndens sammansättning, och den repliken får gälla även herr Nilsson.
Herr talman! Jag skall avstå från att vidare diskutera de tekniska frågorna med herr Göran Karlsson. Herr Karlsson talar så illa om ett miljövårdsprogram, men jag skulle vilja fråga honom: Bör man inte ha ett program att arbeta efter, om man vill åstadkomma något positivt? Statsministern svarade i början av den här veckan på en enkel fråga med att ange ett program för upprustning av Norrland. Var det fel att ha ett program för en sådan upprustning? Jag anser att allt som man allvarligt arbetar med i syfte att nå ett visst mål, det bör man också ha ett program för. Vi har yrkat på ett miljövårdsprogram, och det tycker jag att vi bör ha.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att begära ordet vid denna sena timme, men när debatten fortsätter efter den replikväxling som ägde rum efter herr Göran Karlssons anförande, ber jag ändock att få ta ungefär 60 sekunder av kammarens tid i anspråk. I anknytning till vad herr Göran Karlsson anförde vill jag säga att det är mycket glädjande att de borgerliga partierna numera visar ett så stort intresse låt vara mycket yrvaket — för miliövårdsproblemen. Det var 1963 som jag tillsatte immissionssakkunniga, som sedan avgav det betänkande som har legat till grund för den proposition som riksdagen nu behandlar. De direktiv som utfärdades för denna kommitté utsattes för ganska stor kritik i borgerlig press, och jag tror att ett lagförslag grundat på de direktiven framlagt år 1963 skulle ha mötts av ett enstämmigt motstånd från den borgerliga sidan.

Men uppmärksamheten är riktad på de nu aktuella frågorna. Jag skall bara peka på den nyligen tillsatta utredningen oem miljöskadliga produkter. Men vi får naturligtvis inte uppskjuta denna viktiga reform bara av det skälet att det också finns andra problem på miljövårdens område som väntar på sin lösning. Jag har den uppfattningen att det på få områden är viktigare än på miljövårdsområdet att ständigt vara öppen för nya impulser och vara beredd att vidta de åtgärder som erfarenheten och utvecklingen påfordrar. Spikandet av ett särskilt miljövårdsprogram skulle därför med säkerhet komma att låsa fast utvecklingen. Ingenting får på detta område betraktas som slutgiltigt — inte heller detta lagförslag. Jag vill därför bara, herr talman, uttrycka den förhoppningen att det för Nr 28 147 Ang. förslag till miljöskyddslag m.m. slag som kammaren strax skall votera om skall visa sig vara en ändamålsenlig grundval för det fortsatta lagstiftningsarbetet på miljöskyddets område.

Herr talman! När justitieministern gjorde tidsbestämningar om dei vaknande intresset hos olika partier för miljövården, tror jag att han gjorde en felbedömning av ungefär samma storlek som när han beräknade sitt anförande till 60 sekunder. Jag vill erinra om att hela den miljövårdslagstiftning som har tillkommit under decennier, låt vara för vår tid ofullständig, i form av vattenlag och andra regler, skett under medverkan av de borgerliga partierna. Jag vill erinra om att det förnämliga lagverk som vattenlagen utgör och framför allt på sin tid utgjorde tillkom efter utredning under ordförandeskap av en sedermera liberal justitieminister. Jag anser därför inte att det på något sätt kan påstås att de borgerliga partierna inte varit intresserade av miljövårdslagstiftning. Jag känner inte till något exempel på att vi har yrkat avslag på förslag i den riktningen och som regeringen lagt fram. Men jag skall ändå vid denna sena timme försöka anslå lika vänliga tonfall som justitieministern gjorde i början av sitt anförande, när han uttryckte sin glädje över att de borgerliga partierna ville godkänna hans förslag. Jag vill säga att vi, trots att det här — som jag förut sagt — endast är fråga om ett kort och tvekande steg, är beredda ati gå med på förslaget men med krav på att det så fort som möjligt följs av ytterligare steg.
Herr talman! Jag skall försöka hålla tiden. Justitieministern sade att den borgerliga sidan visat ett yrvaket intresse för miljövården. Jag har här en liten för teckning över 120 artiklar som har stått på kultursidorna i de flesta av de svenska tidningarna från 1949 till 1969 av en enda författare, och han har inte varit ensam.

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit med anledning av framställda önskemål om en flyttning av viss del av veterinärutbildningen till en fältstation Representanter för Skara stad har ansett att de nuvarande seminariebyggnaderna i Skara, som beräknas bli lediga för andra ändamål år 1973, lämpligen kan användas för en fältstation åt veterinärhögskolan. Högskolan har företagit viss utredning i frågan. Ärendet är nu under beredning i jordbruksdepartementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret och skall mycket kortfattat redovisa bakgrunden till min fråga. Frågan om =<:veterinärutbildningen, som nu varit i stöpsleven under flera år, kan ses ur olika synvinklar. Man kan se den uteslutande som en fråga om hur utbildningen på det här området skall ordnas på bästa sätt, men man kan också sätta in frågan i ett större sammanhang och behandla den som en del av lokaliseringspolitiken — självfallet under förutsättning att utbildningssynpunkterna beaktas på ett tillfredsställande sätt. Utbildningsproblematiken har varit föremål för omfattande utredningar, och jag har ingen anledning att här diskutera den sidan av saken. Eftersom det är ett alldeles speciellt problem som ligger bakom förslaget om en utflyttning av en del av utbildningen, måste det ändock omnämnas. Problemet består däri att veterinärhögskolan har — som det heter i ett yttrande — en »nära nog katastrofal brist på kliniskt material för undervisning och forskning, när det gäller de jordbruksekonomiskt viktiga djuren» eller med andra och enklare ord: det finns alldeles för litet kor och svin i Stockholmsregionen. Katter och hundar har man däremot i överflöd.

Det säkerligen starkaste skälet för en utflyttning av den kliniska utbildningen var dock den goda tillgången på husdjur och möjligheten till intim kontakt med ett levande jordbruk av varierande typ och storlek. Skaraborgs län är, som ju jordbruksministern vet, det kreatursrikaste länet i vårt land. Alla prognoser tyder på att det också kommer att förbli så långt in i framtiden, medan däremot urbaniseringen i de expanderande storstadsregionerna kommer att leda till en kraftig minskning av kreatursstocken. Allt detta gör att förutsättningarna för en utflyttning av den kliniska utbildningen är utomordentligt goda. Men det finns också, som jag nyss nämnde, andra skäl för den aktuella utflyttningen, nämligen lokaliseringspolitiska. Att de synpunkterna inte kommit fram i utredningsarbetet är helt naturligt, då utredningen gällt själva utbildningen. Regeringen kan dock inte gärna se frågan uteslutande ur den aspekten. Vill man förverkliga önskan om en decentralisering och en rättvis regionalpolitik, bör regeringen inte låta en sådan här möjlighet gå sig ur händerna. Det är visserligen en ur rikssynpunkt liten sak, men en positiv inställning skulle betraktas som ett symptom på god vilja. Strävan att åstadkomma en decentralisering av statliga förvaltningar har ofta rönt starkt motstånd från dem det gällt. I det här fallet förhåller det sig inte så. Såväl veterinärhögskolans sty relse som lärarkollegiet där har nämligen förordat en sådan utflyttning. Mot bakgrunden av dessa förhållanden frågar man sig av vilken anledning regeringen dröjt så länge med ett beslut, Jag tycker mig dock av statsrådets svar kunna utläsa en viss positiv inställning till det önskemål som framförts från olika berörda parter. Är det en riktig tolkning? Slutligen: När kan man räkna med att regeringen tar ställning?
Herr talman! Mitt svar får inte tolkas som ett ställningstagande för något av de alternativ som är aktuella för veterinärhögskolan. Regeringen kommer att ta ställning till frågan, så att riksdagen nästa vår får fatta sitt beslut. För Skara är detta avgörande inte så förfärligt brådskande, om regering och riksdag nu över huvud taget skulle acceptera denna lösning. Det är ju inte förrän den 1 juli 1973 som de aktuella lokalerna står till förfogande. Vi har alltså lång tid på oss till dess.

Herr talman! Jag skall inte uppstämma någon klagovisa från vårt län, men jag kan försäkra att namnen Durox och Ranstad inte har någon särskilt god klang i skaraborgska öron. Förra veckans riksdagsbeslut att ta en god bit av Vätternstranden och lägga den till Kråks skjutfält har heller inte skapat någon större entusiasm. För Skaras vidkommande kommer — som statsrådet Bengtsson antydde — en indragning att ske av en statlig institution, nämligen folkskoleseminariet, vilket självfallet blir kännbart för en stad av Skaras storlek. Detta är en sak som i högsta grad bör beaktas i det här sammanhanget, eftersom dessa lokaler, som ju ägs av staten, ligger i omedelbar anslutning till veterinärinrättningen och mycket väl är lämpliga som fältstation för veterinärhögskolan.

Herr talman! Herr Schött har frågat hur jag bedömer jordbrukets situation i de av översvämningar hårt drabbade delarna av Kalmar län. Som svar på herr Schötts fråga vill jag anföra att det enligt ansvariga myndigheters uppfattning f. n. inte är möjligt att med säkerhet bedöma vilken inverkan de inträffade översvämningarna kan få på skörderesultatet. Jag vill i sammanhanget erinra om de möjligheter till skördeskadeersättning som det permanenta skördeskadeskyddet lämnar för den händelse översvämningarna får menliga följder för skörderesultatet.
Herr talman! Först ber jag att till statsrådet Bengtsson få framföra mitt tack för svaret på min fråga, ehuru det kanske syntes mig något kärvt. Givetvis är det med stor tvekan som man besvärar med en fråga här i riksdagen under vårsessionens sista vecka med dess bråda dagar. Men situationen för jordbruket i de av översvämningar drabbade delarna av Kalmar län framstod som så allvarlig att jag ansåg det vara av värde att fästa jordbruksministerns uppmärksamhet på den och söka få besked om hans bedömning av läget. Liksom statsrådet har jag en färsk rapport från lantbruksdirektören i Kalmar län. Det framgår av den — som det också sägs i svaret på min fråga — att man inte med säkerhet för närvarande kan uppskatta skördeskadorna i de av översvämningar drabbade områdena. Värst drabbade är som vanligt Emåoch Stångådalarna. Enligt den ingivna rapporten har dock läget hittills varit nästan katastrofartat. Vid en besiktningsresa på pingstafton längs Emådalen kunde konstateras att stora delar av den bästa åkerjorden stod under vatten. Arealen översvämmat område beräknades till flera tusen hektar. Höstsådden hade kommit upp någon decimeter över marken. Om vattnet snabbt sjunker undan, kan kanske höstsådden räddas; står vattnet kvar för länge, dör grödan. Dessutom är det osäkert när vårsådden skall kunna verkställas. Vid senare sådd hinner kanske grödan inte mogna. Just det förhållandet att riksdagen nu åtskiljes och ej samlas igen förrän den normala skördetiden är över gör att den av mig väckta frågan är högaktuell. I en situation då man redan på förhand kan bedöma utsikterna till en normal skörd som mycket små synes det mig angeläget att man från statens sida om möjligt gör uttalanden, som kan stilla den oro som helt naturligt råder i de av översvämningarna drabbade områdena. Enligt bestämmelserna för jordbrukets skördeskadeskydd utgår ersättning endast för skördeskador på besådda arealer. Om en jordbrukare på grund av översvämning ej hunnit få grödan i jorden utgår således ej skördeskadeersättning. Möjlighet finns dock att erhålla behovsprövad skördeskadeersättning om jordbrukets ekonomiska situation bedöms katastrofartad.

En sådan anpassning av gällande bestämmelser torde kunna påräkna full förståelse även på konsumenthåll. Herr talman! Än en gång ber jag att få tacka statsrådet Bengtsson för hans svar på min fråga.
Herr talman! Jag är självfallet i den belägenheten att jag är helt beroende av de ansvariga myndigheternas bedömningar av ett sådant här ärende, och det är väl, föreställer jag mig, samtliga ledamöter i denna kammare. För dagen bedömer myndigheterna situationen så att det inte behövs några extraordinära åtgärder. Man har s.k. provytor runt om i landet för att i sinom tid kunna uppskatta eventuella skördeskador. I områden där man på förhand misstänker att det kan bli en mycket dålig skörd förtätar man antalet provytor. Situationen har ännu inte bedömts så allvarlig i det aktuella området att man behöver förtäta provytorna där. Därför finns det enligt min mening inte anledning att för dagen vara så bekymrad. Jag tror att den skördeskadeförsäkring vi har ger ett tillfredsställande skydd för det berörda området. Det bör kanske erinras om — och det vet herr Schött bättre än någon annan — att det inte är den första gången det har varit besvärligheter kring Emån, och skördarna har ändå så småningom blivit tämligen goda. Det ligger optimism i mitt svar, baserat på de ansvariga myndigheternas bedömningar, vilka alltså ännu inte har beslutat sig för några förtätade provytor i området.

Herr talman! Det är fullt riktigt: Emådalen är hårt drabbad. Det är i år fjärde året i följd som det är svåra översvämningar där. Här gäller det i dag en enkel fråga, och jag måste därför fatta mig kort. Jordbruksministerns senaste inlägg präglas enligt min mening av en något större förståelse för situationen i vårt län än hans första anförande. Jag vill därför endast vädja till jordbruksministern att följa detta ärende med stor uppmärksamhet och att, om det visar sig behövligt, ta sådana initiativ att det kan utgå ersättning till de hårt drabbade jordbrukarna. Om det skulle bli nödvändigt att anvisa ytterligare medel för detta ändamål tror jag att höstriksdagen med förståelse tar emot ett förslag i den riktningen. Herr talman! Än en gång ber jag få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Björk har frågat statsrådet och chefen för industridepartementet vilka diskussioner som förekommit inom OECD om främjande av turisttrafik till Grekland. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Inom OECD behandlas turism och turisttrafikfrågor huvudsakligen i turistkommittén. Kommittén har främst samlat in statistiska uppgifter. Någon diskussion om främjande av turisttrafik till Grekland har inte förekommit i turistkommittén eller i något annat organ inom OECD.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för hans svar på min fråga. Tyvärr är jag inte nöjd med det. Jag är förvånad över att statsrådet Wickman, till vilken jag riktat frågan, inte underrättat handelsministern om vad som förekommit i denna sak. Statsrådet Wickman var nämligen personligen närvarande när OECD:s generalsekreterare för ett par veckor sedan inför Europarådets församling lämnade en rätt anmärkningsvärd uppgift, som tangerar min fråga. Generalsekreteraren tog på förfrågan upp vissa problem kring turismen och sade bl.a. följande: »Det finns en annan fråga gällande turistutgifter och vi diskuterar också den. Den har att göra med ett fall, där — hur ovälkommet det än må vara — ett land anser att det måste reducera sina utgifter för turistresor till främmande länder.

Givetvis skulle inte öststaterna ha någon förmån av en sådan ordning. Vill handelsministern nu medge, att det inom OECD förekommit diskussioner om främjande av turisttrafik till Grekland och andra sydeuropeiska diktaturstater, eller vill han hävda att OECD:s generalsekreterare pratat i vädret?

Herr talman! Vilka diskussioner som kan förekomma mellan experter, an ställda i OECD, och vilka uppslag som kan initieras t.ex. av generalsekreteraren känner jag inte till. Jag vet endast att den här frågan inte varit föremål för några överväganden i den kommitté där även vi har deltagit, ibland med observatörer, ibland med experter. Däremot har sedan länge, redan på OECD:s föregångares tid, OEEC, frågan om åtgärder beträffande valutatilldelning för att möjliggöra turism från ett land till ett annat varit föremål för övervägande. När vissa länder i betalningssvårigheter känt sig nödsakade att begränsa valutatilldelningen har man granskat detta och sett i vad mån det är i överensstämmelse med OECD :s liberaliseringskod. Men mig veterligt har inte än så länge någon rapport eller utredning i den fråga hr Björk ställt cirkulerats till OECD:s medlemsstater, vilket väl tyder på att ingen sådan utredning gjorts. Ingenting har delgivits, såvitt jag vet, och vi har frågat vår OECD-delegation om det förekommit några sådana här överväganden. Jag undrar, om inte detta kan vara ett hugskott — det är en gissning från min sida — som generalsekreteraren kastade fram i samband med Europarådets möte, och ingenting annat.

Herr talman! Jag erinrar om att handelsministern i sitt första svar sade följande: »Någon diskussion om främjande av turisttrafik till Grekland har inte förekommit i turistkommittén eller i något annat organ inom OECD.» Han gjorde där inga som helst reservationer i fråga om diskussioner på expertnivå eller regeringsnivå. I sitt senaste inlägg säger han att det i varje fall inte förekommit några diskussioner inom turistkommittén — och det är mycket möjligt. Först talade han om att det över huvud taget inte förekommit några diskussioner i något annat organ inom OECD. Nu förmodar handelsministern att det här är fråga om ett hugskott av generalsekreterare Kristensen. Det kan ju tänkas. Men i en tidigare del av samma svar på en turkisk delegats fråga hänvisade herr Kristensen till en regeringsframställning från Österrike, vilket tyder på att åtgärder av detta slag ändå har varit uppe på en relativt hög nivå. Herr Lange vidgår också att det tidigare redan förekommit vissa diskussioner om åtgärder på valutaområdet, ägnade att underlätta turismen. Det är ju detta som det här i första hand handlar om, och det är i hög grad relevant för min frågeställning. Om Sverige tilllämpar en ordning som underlättar valutatilldelning för turistresor bl.a. till Grekland, har detta intresse med hänsyn till den aktuella svenska debatten. Jag beklagar att handelsministern inte varit bättre underrättad om vad som här har förekommit. Jag trodde att regeringen, och inte bara en ledamot av den, kände till detta. Jag tycker dessutom att vad som här hänt understryker behovet av en förbättrad parlamentarisk insyn i de debatter som äger rum inom OECD.
Herr talman! Det är riktigt — och jag har inte anledning att ta tillbaka någonting av vad jag sagt i mitt svar — att denna fråga inte har diskuterats i några organ inom OECD. Med detta menar jag organ, där de olika medlemmarna är representerade. Någonting sådant har inte förekommit, herr Björk. Om det däremot i vissa tjänstemannakretsar inom denna institution kan ha förts några till intet förpliktande resonemang, känner jag inte till. Detta känner inte heller den svenska OECD-delegationen till. Vi har frågat den och fått beskedet att några diskussioner om att åtgärder skulle vidtas för att stimulera turismen i Grekland icke varit på tal i någon diskussion där OECD:s med lemmar på något sätt varit representerade. Det är den frågan jag svarar på. Det står naturligtvis generalsekreteraren fritt att kasta fram olika hugskott osv. i samband med ett Europarådsmöte, där jag för övrigt inte var närvarande. Jag har inte sett någon publicitet i denna fråga, förrän herr Björk fäste min uppmärksamhet därpå. Men jag vet inte vilken bakgrund generalsekreteraren kan ha haft för sitt påstående. Det kan i varje fall inte vara ett utredningsarbete som är avslutat och som då skulle ha cirkulerats och varit tillgängligt för vår permanenta delegation i OECD. På den vägen skulle det också givetvis ha vidarebefordrats till oss. Något sådant finns inte, och någon diskussion — jag upprepar det — mellan OECD:s medlemmar i denna fråga har, såvitt jag kunnat finna, inte ägt rum.
Herr talman! För att ytterligare orientera handelsministern skall jag först läsa upp den fråga av en turkisk delegat i Europarådet som aktualiserade generalsekreterarens svar. Denne turkiske delegat hänvisade till de svårigheter som länder inom OECD, där turismen är en »major industry», en särskilt viktig näringsgren, möter med hänsyn till begränsningen av valutatilldelningen. Han frågade om OECD överväger att vidta åtgärder för att råda bot på denna otillfredsställande situation, kanske genom att förstärka liberaliseringskoden för löpande osynliga operationer. På detta svarade generalsekreterare Kristensen: »Denna fråga har behandlats inom OECD.» Därefter utvecklar han spörsmålet om att turismen är i ett besvärligt läge. Han hänvisar till ett förslag från Österrikes regering och menar att det förtjänar övervägas att ge turismen en mera gynnad ställning. Därefter övergår herr Kristensen till det besked som jag citerade i mitt första inlägg. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att uppmärksamheten här inte varit tillräckligt stark, och att det är angeläget att såväl regering som riksdag blir bättre orienterade om diskussioner som på olika nivåer förekommer inom OECD och som är relevanta för de frågor som starkt upptar oss på hemmaplan.
Herr talman! Som jag sade redan i ett tidigare inlägg är jag väl medveten om att man inom OECD också granskar de osynliga betalningarna. Det finns ju en särskild liberaliseringskod, som herr Björk väl känner till. I den mån länder vidtar åtgärder för att begränsa turistvalutan m.m., är det naturligt att en sådan verksamhet där kommer att bedömas. Så har skett länge. Jag har deltagit i åtskilliga sådana diskussioner. Det är ingen okunnighet hos mig som gjorde att jag inte särskilt angav det i ett kort frågesvar som gällde en helt annan sak. Men detta gäller ju den principiella sidan. Däremot har jag aldrig varit med om att det diskuterats huruvida man skulle liberalisera i viss utsträckning mot vissa länder och i annan utsträckning mot andra. Det strider i själva verket helt mot den princip om likabehandling av medlemmar som varit en del av grunden för OECD:s hela verksamhet. Jag finner det inte av herr Björks sista påstående styrkt att generalsekreterare Kristensen verkligen sade att man överväger att se till att det ges särskild turistvaluta till Grekland. Han menade väl att i den mån man frigör valutor — så skulle jag tolka det uttalandet, om jag hörde rätt nu — så kommer det kanske också att få sin betydelse för de icke utvecklade eller mindre utvecklade OECD-länderna, däribland Grekland. Det är möjligt. Men den frågan har — jag upprepar detta, och jag hoppas att det skall bli mitt sista inlägg — icke diskuterats mellan medlemsstaterna i något av OECD:s organ.

Herr talman! Jag kan bara på nytt återge citatet. Det lyder: »Om ett sådant fall» — där ett land alltså reducerar sina turistutgifter — »skulle komma upp, diskuterar vi huruvida det icke borde förekomma en diskriminering till förmån för utvecklingsländer, sannolikt inbegripet medlemsstater i OECD såsom Grekland, Turkiet, Spanien och Portugal». I största korthet vill jag erinra om att metoden att inbegripa de sydeuropeiska diktaturstaterna i u-landsbegreppet uttryckligen har underkänts av den svenska riksdagen. I ett utlåtande över en proposition från handelsministern förra året förklarade statsutskottet — en förklaring som senare antogs av riksdagen — att utskottet »vill vidare påpeka att det i propositionen saknas en klar definition eller avgränsning av begreppet u-land. Utskottet anser att gängse FN-definition men däremot ej DAC-definitionen i detta sammanhang bör tillämpas. Utskottet anser det sålunda inte skäligt att garantier skall kunna medges för investeringar i länder som Grekland, Spanien, Jugoslavien och Turkiet.» Detta uttalande bör rimligen vara vägledande även för svenska ställningstaganden inom OECD i de sammanhang där frågor på ett högre plan kan komma upp om diskriminerande åtgärder till förmån för de länder inom OECD som enligt OECD:s terminologi betecknas om u-länder.

Herr talman! Herr Bengtson har frågat mig om jag avser att lägga fram förslag om sådan grundlagsändring så att reklamen för spritdrycker kan förbjudas. Regeringen har ännu inte tagit ställning till frågan om tryckfrihetsförordningen bör ändras så att förbud mot visst slag av reklam möjliggörs.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för den upplysning han lämnat om regeringens situation i denna fråga just nu. Jag kan givetvis inte göra några nämnvärda kommentarer, eftersom regeringen ännu inte tagit ställning. Möjligen kan jag understryka riksdagens klart uttalade önskan om förbud mot spritreklam. Personligen anser jag att det bör vara regeringens uppgift att föreslå en grundlagsändring så att ett sådant förbud kan införas. Vidare hänvisar jag till den alltmer tilltagande opinion som finns för att man bör förbjuda spritreklamen. Det har sagts tidigare att AB Vin & spritcentralen skulle kunna vidta vissa åtgärder, men den vägen är mycket svårframkomlig och dessutom i vissa fall diskutabel med hänsyn till näringsfrihet, handelsförbindelser och sådana saker. Jag vill uttala det önskemålet att ett förslag till grundlagsändring skall framläggas så att det kan behandlas senast vid nästa års vårriksdag. Eftersom det sedan är val på hösten, är detta det snabbaste sättet att nå ett resultat. Jag förutsätter att det inte stöter på alltför stora svårigheter att få fram ett förslag och vill erinra om förre justitieministern Herman Zetterbergs klara deklaration i den här frågan. Han hänvisade till 1931 års beslut, till 1944 års tryckfrihetslagsakkunniga och till riksdagens beslut 1954 och uttalade för sin del att ett förbud mot den här sortens reklam icke hade att göra med frågan om tryckfriheten. Som lekman förutsätter jag att det skulle kunna gå att göra en grundlagsändring så att vi verkligen kan få ett förbud. En demokrati får inte vara så slätstruken att den inte skyddar sig mot geschäft som hotar folkhälsan. Om vi inte vidtar åtgärder kan man befara att den ytterst oblyga och osakliga reklam som nu förekommer inte kommer att minska utan i stället öka: Med den förhoppningen att regeringen verkligen intar en sådan ställning att åtgärder vidtas tackar jag än en gång för upplysningen.

Herr talman! Jag kan komplettera mitt svar till herr Bengtson med upplysningen att vi inom justitiedepartementet har påbörjat vissa undersökningar om hur sådana här ändringar i tryckfrihetsförordningen skulle kunna göras. Trots att vår nu gällande tryckfrihetsförordning är det ohyggligaste lagverk som finns att handha och försöka tolka, har det visat sig att det nog finns möjligheter att formellt klara upp en ändring. Det fordras emellertid mera ingående undersökningar än vi hittills har gjort, innan man kan ta ställning till frågan. Problemet blir dock inte mindre komplicerat, om herr Bengtson, som det har antytts, i andra sammanhang skulle vara inställd på att reklam bör förbjudas enbart i fråga om sådana alkoholhaltiga drycker som är tillverkade av icke svenska produkter.
Herr talman! Jag måste bestämt korrigera den senaste uppgiften. Det finns inga som helst uttalanden från min sida att det skulle göras undantag i detta fall. När jag talar om spritdrycker så menar jag alla spritdrycker. Min bestämda uppfattning är att oavsett var de tillverkas eller varifrån de kommer bör det bli förbud mot reklam för dem. Det är felaktiga tidningsuppgifter som justitieministern tyvärr har råkat läsa, och jag ville endast korrigera dessa. Sedan vill jag uttala ytterligare ett tack, därför att den senaste upplysningen att man verkligen arbetar med frågan anser jag vara mycket värdefull. Jag hoppas att det kan sättas in sådana resurser på detta arbete att vi kan få till stånd ett förbud mot all sorts spritreklam, oavsett vilken sorts sprit det gäller.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han vill lämna redovisning för anledningen till förseningarna med utbyggnaden av Stockholms universitet vid Frescati. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. För utbyggnaden av Stockholms universitet i Frescati har redogörelser fortlöpande lämnats riksdagen i de årliga propositionerna om byggnadsarbetena vid universiteten. Riksdagen har därigenom kontinuerligt kunnat följa handläggningen av detta omfattande och komplicerade byggnadsprojekt. Så sent som dagen innan frågan ställdes slutbehandlade riksdagen årets byggnadsproposition. Jag vill vidare erinra om att herr Wallmark vid riksdagens behandling av 1967 års byggnadsproposition tog upp Frescatiprojektets läge till diskussion och av dåvarande ecklesiastikministern fick synpunkter på denna fråga. Dessutom lämnade jag förra våren en ingående redogörelse för samma fråga i ett svar på en interpellation i andra kammaren av fru Nettelbrandt. Sedan det svaret lämnades har i korthet följande hänt. I höstas påbörjades byggnader inom Frescatiområdet för de icke-laborativa institutionerna. Inflyttningen i dessa byggnader beräknas planenligt börja hösten 1970. Vidare har byggnadsstyrelsen i början av denna vecka redovisat resultatet av en översyn av utbyggnadsplanen för området i övrigt. Styrelsens förslag skall nu granskas med sikte på att beslut snabbt skall kunna fattas om projektering av de byggnader för vilka lokalprogram och övrigt beslutsunderlag färdigställts. Närmare uppgifter om den fortsatta utbyggnaden inom =: Frescatiområdet kommer jag senare i dag att lämna i andra kammaren som svar på en fråga av herr Strömberg.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för att han svarade på min enkla fråga. Jag kan ha förståelse för att statsråd blir irriterade av frågvisa riksdagsmän, som stör dem i deras kontinuerliga arbete. Jag vill ändå uttrycka min förvåning över den sista passusen i svaret, där man hänvisar till utförligare informationer i medkammaren — en ny metodik som man tydligen skall börja tillämpa, nämligen att inte vilja lämna informationer i denna kammare. Jag har självfallet möjlighet att för flytta mig till medkammaren och lyssna där, men konstitutionellt har jag ingen möjlighet att delta i den diskussionen. Jag hoppas att det är första och sista gången något statsråd behandlar den här kammaren på detta sätt. Sedan skulle jag vilja göra en kommentar till själva svaret. Jag kan konstatera att irritationen naturligtvis är stor hos regeringen. Man har ju över huvud taget icke berört den fråga som jag har tagit upp, nämligen anledningen till förseningarna. Jag har i möjligaste mån försökt följa Frescatifrågan så länge jag har suttit här i riksdagen. Det är i dag 10-årsjubileum sedan regeringen tog ställning till Frescatiutbyggnaden, kanske man kan säga, efter yttrande från statsutskottets andra avdelning där paradoxalt nog, nuvarande =utbildningsminister Palme då var ledamot. Tiden i anslutning till en enkel fråga medger dock inte nu att jag rekapitulerar Frescatiutbyggnadens hela lidandeshistoria. När statsrådet Edenman för drygt två år sedan svarade på de frågor jag då tog upp framgick det att departementets samvete skulle vara rent som snö i fråga om anledningen till förseningen. Dessvärre hade man pengar till förfogande som inte kunde användas därför att planeringen inte var färdig. Om man verkligen granskar vad som har hänt under de här åren kan man konstatera att ärendet har bollats fram och tillbaka mellan byggnadsstyrelsen, Frescatikommittén, byggnadsstyrelsen, Frescatikommittén efter ett av kommittén omarbetat program, byggnadsstyrelsen, den nya Lup-kommittén och byggnadsstyrelsen. Däremellan har departementet stuckit in sina fingrar och ständigt givit nya direktiv. Jag har full förståelse för att svårigheter kan föreligga när det gäller att planera, och Frescatiområdet är ju inget oväsentligt område, eftersom det avses för i stort sett mellan en tredjedel och en fjärdedel av alla studenter i hela Sverige. Nu lär man planera efter en ram, har det sagts mig, på ungefär 15 000 studerande. Vi har i dag närmare 30 000 studerande här i Stockholm. Statsrådet säger att riksdagen genom redogörelser i de årliga propositionerna om byggnadsarbetena vid universiteten har blivit fortlöpande informerad om ärendets handläggning. Med ett litet understatement skulle jag vilja säga att det är någon överdrift. I de propositioner som har underställts riksdagen alltsedan 1964 års statsverksproposition — då ärendet på ett mera utförligt sätt redovisades för riksdagen — finns inte ett ord med motivering varför det hela har blivit fördröjt. Man får forska i alla möjliga källor för att kunna följa det här ärendets gång. När statsrådet säger att regeringen nu skall ta ställning till frågan vill jag fråga: Betyder det att exempelvis kemibyggnaden — bygghandlingar har beträffande den varit utarbetade sedan två år tillbaka — kommer med i projektet? Kommer man att kunna ta ställning till geovetenskapens problem i det sammanhanget? Men hur tänker man sig att planera för de återstående 15 000 studenterna? När avser regeringen att ta ställning till frågan om Frescatiområdet skall byggas ut för samtliga studenter i Stockholm? Jag vill i det sammanhanget uttrycka min personliga tveksamhet i fråga om att skapa ett universitet med cirka 30 000 studenter samlade på ett enda ställe. Jag tror att det kan medföra betydande problem. Av värde är naturligtvis att regeringen tar en principiell ställning till den frågan. När kommer detta att ske? Ja, herr talman, jag har kanske blivit något mångordig, men det fanns skäl med hänsyn till tomheten i svaret att göra ytterligare några kommentarer.

Herr talman! Man försöker ju svara efter måttet av förmåga på de ställda frågorna. Herr Wallmark frågade mig om anledningen till förseningarna, och det har jag försökt att svara på. Sedan var jag vänlig nog att ge en upplysning om att jag i medkammaren dessutom kommer att svara på en fråga om den fortsatta utbyggnaden av detta område, vilket är någonting annorlunda. Detta är anledningen till att jag tillät mig ge den upplysningen till herr Wallmark. Det innebär inte från min sida något försök att åsidosätta denna kammares värdighet i något avseende. Vad sedan gäller sakfrågan vill jag beträffande omfattningen av utbyggnaden nu som tidigare konstatera att den utbyggnadsplan som utarbetas utformas på ett sådant sätt att området skall kunna ta emot 30000 studenter. Det har jag upplyst herr Wallmark om åtskilliga gånger, och jag upprepar det nu än en gång. Jag kan, herr Wallmark, lämna den ytterligare informationen att det beslut som fattats om de sex första husen och det arbete som där pågår kommer att resultera i att i stort sett 25 000 studenter kommer att där kunna bedriva sin utbildning. Sedan vill jag ge ytterligare ett svar på herr Wallmarks andra detaljfråga. Han frågade om den prövning vi gör i departementet — av det material om översyn vi får del av — också omfattar de övriga byggnader som är färdigprojekterade. Svaret är: Ja!

Herr talman! Vad beträffar frågan om behandlingen av ärenden i denna kammare och i andra kammaren vill jag framhålla att jag naturligtvis uppskattar den vänliga tanke som låg bakom statsrådets yttrande. Jag måste dock med beklagande konstatera att tanken var helt tokig, eftersom till förseningsproblemen självfallet hör hela utbyggnadsprogrammet. Den grävning statsrådet gjorde i höstas skulle ha ägt rum för tre år sedan, och utbyggnadsprogrammet skall givetvis omfatta hela Frescatiområdet. Man kan alltså inte endast beröra den period som gått, utan måste också ta med i bilden det som skall komma. Förseningen sträcker sig nämligen även framåt. Detta Kanske kan vara en tankeställare till en annan gång när statsrådet skall lämna ett svar. Fortfarande ges inte någon som helst information om vad som hänt under den aktuella perioden. Man är tvungen att läsa en sammanställning som Stockholms studenter gjort för att få klart för sig vilket bollande som ägt rum mellan olika myndigheter och departement. Ständigt har nya direktiv givits, och förändringar har gjorts. Jag tycker att byggnadsstyrelsen verkligen har arbetat frenetiskt varje gång den fått ett uppdrag, men det har hänt att styrelsen, en månad innan den skulle lämna ifrån sig färdiga huvudhandlingar, fått i uppdrag att göra ett nytt lokalprogram. Så har man fått lägga huvud handlingarna i skrivbordslådan och börja på nytt igen. Herr talman! Det är föga givande att fortsätta denna diskussion, eftersom inte statsrådet anser att det är behövligt att besvara min fråga och lämna kammarens ledamöter en ordentlig information om vad som hänt under den gångna perioden. Låt mig till slut få ta fasta på det som står i svaret, nämligen att regeringen nu skall fatta beslut, så att byggnationen snabbt kan komma i gång. Det är det enda positiva besked som ges i detta svar.

Herr talman! Jag kommer här närmast att syssla med den del av konstitutionsutskottets utlåtande som gäller lagen om särskilda bestämmelser för Stockholms läns landstingskommun. Där åberopar utskottet att departementschefen har beslutat föreslå en begränsad speciallag, i vilken vissa särbestämmelser intagits i sammanlagt elva paragrafer. Departementschefen har anfört att endast sådana särregler bör ges som är motiverade av den särskilda inriktningen och omfattningen av landstingskommunens verksamhet. Utskottet ansluter sig till denna uppläggning och noterar att något yrkande om frångående av dessa angivna principer inte framförts i några följdmotioner. I lagförslaget i propositionen föreslås bl.a. att det s.k. dubbla beredningstvånget inte skall gälla för Stockholms läns landsting. Detta förslag har tidigare väckts i utredningen och alltså gått ut till remissinstanserna. Av dessa har några betydelsefulla remissinstanser avstyrkt förslaget om att det dubbla beredningstvånget inte skall gälla, bl.a. Konstitutionsutskottet har nu tillstyrkt propositionens förslag i detta fall och ansett att den motivering som angetts där är tillräcklig för att här skulle behövas en särlagstiftning.

Vad det gäller nämndorganisationen så vet man för närvarande inte så värst mycket om denna. Enligt förslaget skall det nya storlandstinget få 149 ledamöter. Om alla dessa skulle placeras i centrala nämnder skulle det såvitt jag förstår betyda att det skulle tillsättas omkring 15 centrala nämnder, varje sådan nämnd med 10 ledamöter. Det är väl knappast troligt att så blir fallet. Med erfarenhet från landsting där man redan har infört centrala nämnder skulle jag bedöma att det kan bli fråga om sex, eventuellt sju, sådana nämnder. Sedan är det väl också nödvändigt att någon ledamot av förvaltningsutskottet ingår i var och en av dessa centrala nämnder. Följaktligen kommer dessa ledamöter att bli på något sätt dubbelplacerade. Landstinget äger självt föreskriva dubbel beredning, men det kan ju tänkas att detta stöter på vissa svårigheter. Det kan finnas starka krafter inom ett landstings ledning, inom förvaltningsutskott och nämnder som inte känner sig tilltalade av denna dubbla beredning och som därför går emot den. Det torde bli så pass många ledamöter i nämnderna och förvaltningsutskottet tillsammans att de kan klara ett sådant förslag. Detta skulle innebära att de övriga landstingsledamöterna kommer helt oförberedda till sammanträdena, att de inte haft det tillfälle som en dubbel beredning ger att få information om ärendena. Nu har den dubbla beredningen inte bara till uppgift att vara informerande. Man har ju den erfarenheten av beredningsutskottssystemet i landstingen att utskotten då och då tar sig friheten att ändra på t.o.m. förvaltningsutskottets förslag och driva igenom ändringen vid landstingsmötet. Alltså har frågan även en reell betydelse. Det är en annan sak som oroar mig. Jag är inte personligen så särskilt intresserad av storlandstinget och lagen för detta, men man skall väl så småningom söka bringa överensstämmelse mellan denna speciallagstiftning för storlandstinget och landstingslagen i övrigt. Jag skulle inte alls vara tilltalad av att man tar bort denna dubbla beredning ute i landstingen. Det skulle, som jag ser saken vara till skada för det arbete som landstingen har att utföra. Till utskottets förslag har på denna punkt fogats reservation nr 2, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Jag tänkte också för min del säga några ord om det förslag som finns i propositionen och som utskottsmajoriteten har godtagit, avseende en förenklad beredning av de ärenden som skall avgöras av landstinget. Men innan jag gör detta vill jag beklaga och framföra kritik emot att ett så stort och betydelsefullt ärende som proposition 112 om Stockholms läns landstingskommun skall behöva avgöras i brådskans och jäktets tecken. Det har hängt på timmar om ärendet skulle komma fram till avgörande här vid vårriksdagen. Det är icke en tillfredsställande ordning att inte utskottets ledamöter före det utskottssammanträde där beslut skall fattas har haft tillgång till det material som skall behandlas. Utskottsledamöterna hade inte i detta ärende före utskottssammanträdet haft tillgång till de rätt många motioner som avlämnats, och först en stund efter sammanträdets början fick vi klarhet i vilka som var motionärer i respektive kamrar. Det hade varit riktigt att detta ärende skjutits till hösten, men då skulle det blivit besvärligheter för dem som i fortsättningen skall handlägga ärendet. Här skulle man vilja göra en jämförelse.

Det finns säkert inte någon instans som finner sig i en sådan behandlingsordning som riksdagen många gånger får uppleva och godtaga. När behandlingen av ett ärende pågår i åratal i olika instanser men riksdagen — som skall fatta det slutgiltiga beslutet — bara får några timmar för sin beredning, finns det anledning att reagera. Med en sådan ordning är det inte förvånande att många medborgare får en underlig uppfattning om riksdagens betydelse vid avgörandet av mycket viktiga ärenden. Riksdagen skall inte bara vara en formell instans där ärendena skall passera så fort som möjligt. Vi brukar kritisera regeringen för alltför sent lämnade propositioner. I detta fall är det nog inte berättigat att rikta kritik mot regeringen för förseningen och för att den behandlingsordning som här förekommit måste tillämpas. Ett är säkert: överläggningarna mellan parterna har dragit alltför långt ut på tiden och ärendet kom alltför sent till regeringen för att avgöras vid vårriksdagen. Med dessa ord lämnar jag kritiken av att tid inte funnits för en vanlig och normal utskottsbehandling i detta ärende. Men jag misstänker att det kan bli anledning att återkomma i annat sammanhang. Så till beredningen av ärendena i det blivande storlandstinget. Här är det tydligen enligt propositionen och utskottsmajoritetens förslag meningen att också landstingsärenden skall kunna avgöras i brådskans och jäktets tecken. Om man inte vill skall man inte behöva ta sig tid för den ordning som nu tilllämpas i alla landsting med en s.k. dubbel beredning enligt landstingslagen. Statsrådet Lundkvist och regeringen har i propositionen godtagit en så lättsinnig behandling av landstingsärendena i detta nya stora landsting att enbart enkel beredning av ärendena skall förekomma, om tinget så beslutar. Man kan fatta beslut om att utskottsbehandlingen i landstinget skall försvinna. Landstingsutredningen, vars förslag låg till grund för betydande ändringar i landstingslagen år 1965, hade diskuterat denna fråga. Men man kom fram till det förslag som blev riksdagens beslut, att det dubbla beredningstvånget skulle vara kvar med hänsyn till — som man sade — landstingens arbetsformer, organisation och stora uppgift. Nu föreslås i propositionen att detta nya, stora landsting skall få rätt att avgöra ärenden som kommer direkt från förvaltningsutskottet eller via detta från någon för respektive uppgift särskilt tillsatt nämnd. Meningarna om detta förenklade förfarande är — som herr Olsson redan sagt — starkt delade, och reservanterna utgörs av representanter för tre partier. Stockholms stadsfullmäktige tillstyrker förslaget, men en överväldigande majoritet av remissinstanserna vill ha kvar det dubbla beredningstvånget. Bland de remissinstanser som vill ha kvar den nuvarande ordningen finns många som måste anses mycket tungt vägande. Dessa instanser utgörs av landstinget, «länsstyrelsen, «Svenska landstingsförbundet m.fl., och ingen kan påstå annat än att dessa remissinstanser är mycket tungt vägande, vilket herr Olsson redan uttalat. Hur många i riksdagen skulle vilja avskaffa utskotten och utskottisbehand lingen, så att vi här i kamrarna bara skulle fatta våra beslut direkt om de förslag som lämnas av regeringen? Inte kan det vara någon här i riksdagen som vill införa en sådan ordning. Det argument som Stockholms stadsfullmäktige åberopar för sin uppfattning förvånar inte så litet, alltså att landstingsledamöterna ofta i stor utsträckning är engagerade i primärkommunalt arbete, så tidskrävande att de inte har tid med detta dubbla beredningsarbete. I stället bör man väl vara tacksam om någon, som inte har tid att sköta allmänna uppgifter, avstår från dessa för att i stället ägna sig åt uppdrag som han har tid till. Vissa personer är tyvärr så intresserade av att få många uppgifter i allmänt arbete att de lastar på sig alltför mycket och får för litet tid till många stora uppgifter. Visst kan det vara enkelt och rationellt att inte låta ärendena genomgå denna dubbla beredning. Det vore ännu mer enkelt och rationellt för en landstingsman att behålla det namnet, helt ägna sig åt andra uppgifter och överlåta åt tjänstemännen och landstingsråden att fatta besluten. Men inte kan någon här i riksdagen vilja ha en sådan ordning; möjligen skulle den kunna godtas av Stockholms stadsfullmäktige — man vet inte. Den motivering om bristande tid för ledamöterna som Stockholms stadsfullmäktige för fram, anser jag mycket starkt talar emot deras eget förslag. Däremot förekommer i utlåtanden från de remissinstanser som vill ha kvar den dubbla beredningsgången, liksom även i motionerna, mycket starkt vägande skäl därför. När man förenklar beredningen blir ett mycket litet antal ledamöter informerade om <kanske många gånger stora och betydelsefulla ärenden. Det kan också bli så att en liten grupp av inflytelserika representanter får ett alltför stort inflytande. Det måste vara värdefullt för landstingsarbetet och riktigt att, som det uttalas i ett remissvar, utskottsbehand lingen kan göras meningsfylld utan att bli alltför tidskrävande. Betydelsefullt är också, som det framhålles i utlåtandet, att förslag som framlägges av styrelsen eller via denna av olika fackmän även blir föremål för prövning av organ inom den beslutande församlingen. Detta synes onekligen kunna ge en viss garanti för att inte allt inflytande samlas i en sluten krets i landstingens ledning. Länsstyrelsen anser också att mycket starka skäl bör fordras för att frångå vad som nu gäller för landstingen i allmänhet. Den dubbla beredningen är en garanti för en så allsidig beredning som möjligt. Det är en garanti och säkerhet både mot landstingsledamöterna och mot allmänheten. Det förhållandet att ärendena blir många och stora, att det blir litet fler landstingssammanträden än i andra landsting, är ur min synpunkt inte ett skäl för avskaffande utan för bibehållande av det dubbla beredningstvånget. Skall det någon gång bli en ändring så bör den ske i landstingslagen och i alla landsting på en gång. Till dess bör man inte införa någon särbestämmelse. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2 av herr Erik Olsson m.fl.

Herr talman! Det är onekligen något egenartat att här framträda för att — åtminstone till vissa delar — försvara en proposition gentemot en utskottsmajoritet, som yrkat avslag. Det frågan gäller är primärkommunernas rätt att väcka förslag hos Stockholms läns landstingskommun och att anföra besvär över dess beslut. Bakgrunden till dessa nyheter på det landstingskommunala området utgöres av det förhållandet, att det nya storlandstinget föreslås få en utvidgad kompetens jämfört med vad som gäller för övriga landsting. Landstingskommun bör, heter det i propositionen, handha angelägenheter som avser del av landstingskommunens område och som enligt gällande lagar ankommer på primärkommunen »om det är påkallat med hänsyn till betydande behov av samverkan mellan kommunerna inom nämnda del av området». Denna utvidgning av landstingskommunens kompetens kan därigenom komma att utgöra ett hot mot den primärkommunala = självbestämmanderätten. »Det skulle vara av värde att skapa särskilda former för ett primärkommunalt inflytande på utformningen av den landstingskommunala verksamheten», förklarar departementschefen i propositionen, och jag vill livligt instämma i det. Det är mot den bakgrunden man måste se förslaget om rätt för primärkommun att väcka förslag i landstinget och att anföra besvär över dess beslut. Remissinstanserna har både instämt i och avstyrkt detta förslag, sedan det först framlades av utredningsmannen. De invändningar som framförts mot en sådan anordning ter sig minst sagt förbryllande. Det har å ena sidan sagts att initiativoch besvärsrätten skulle sakna betydelse, och det har å andra sidan sagts att dylik rätt skulle vara en nyhet av sådan principiell räckvidd att den borde övervägas i ett större sammanhang. Departementschefen har, naturligt nog frestas man tillägga, inte tagit intryck av dessa motstridande invändningar utan framhållit dels att de föreslagna befogenheterna skulle sakna betydelse för primärkommunerna när det gäller att utöva inflytande på uppgiftsfördelningen mellan <landstingskommunen och primärkommunen, dels att förslaget med hänsyn till de speciella förhållandena i Stockholms läns landsting inte kan anses få någon principiell räckvidd. Reservanterna har sett denna initiativoch besvärsrätt som en väsentlig garanti för den primärkommunala självstyrelsen och anser det oriktigt att bryta ut dessa isolerade moment ur den helhet som omfattar hela kompetensfrågan. Tar man bort initiativoch besvärsrätten, borde man alltså ha omprövat frågan om den utvidgade kompetensen. För utskottets majoritet tycks kravet på likformighet över hela landet ha utgjort det helt avgörande motivet för ställningstagandet. Detta blottar, förefaller det mig, ett alltför stelbent och schematiskt tänkande. I en tid av dynamiska förändringar gäller det att se okonventionellt och praktiskt på problemen och skapa institutionella former som passar med hänsyn till olika speciella förhållanden, även om uniformiteten skulle naggas i kanten en smula. Och ingen kan gärna förneka att Stockholms läns landstingskommun verkligen i många avseenden avviker från flertalet övriga landstingskommuner. De speciella förhållandena är så väl kända och så uppenbara att det torde vara överflödigt att här påpeka dem. Man får heller inte glömma bort att Stockholms särställning i och med blotta tillkomsten av den nya landstingskommunen i hög grad minskar, även om speciella bestämmelser i något avseende skulle medges. Vid konstitutionsutskottets behandling av proposition nr 112 förelåg en märklig manifestation av enighet över alla partigränser, när det gällde bestämmelserna för fastställande av stat för den nya landstingskommunen. Jag ber kammarens ledamöter att notera den förteckning av motionärer som finns på utlåtandets första sida. Så gott som samtliga ledamöter i denna kammare, representerande Stockholms stad och Stockholms län, har ställt sig bakom önskemålen om att sista dagen för statens fastställande — på grund av budgetarbetets stora omfattning — skall flyttas fram till den 15 november och att under valår det nyvalda landstinget skall fastställa staten för det efterföljande budgetåret. Jag tänker inte utveckla skälen närmare; andra ledamöter, som berörs mera av detta än jag, kommer att utförligt kommentera motionerna. Jag hänvisar till att förslagen överensstämmer med utredningsmannens förslag och att det finns en omfattande opinion bland representanterna för Stockholms stad och Stockholms län. Reservanterna kan inte finna att skälen mot vissa särbestämmelser och för en maximal likformighet över hela landet är så starka, att man inte skulle kunna åstadkomma en smidig anpassning till de speciella förhållanden som onekligen föreligger i denna region av vårt land. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna nr 1, 3 och 4.

Herr talman! Herr Richardson har på ett sådant förträffligt sätt utvecklat de tankegångar som ligger bakom reservationerna, att jag inte skall försöka överbjuda honom i det hänseendet. Beträffande initiativrätten skulle jag ändå vilja betona att man tillskapar ett helt nytt organ genom den nya lagstiftningen. Vi får kanske inte vara främmande för att man kan och bör ta nya grepp i sådana sammanhang. Personligen har jag uppfattningen att just tillskapandet av denna initiativrätt, som ger de primärkommunala församlingarna möjlighet att ta upp och diskutera frågor samt föra dem vidare till den högre instansen, skulle innebära en alldeles förträfflig fördjupning och breddning av den kommunala demokratin. Sedan skulle jag i någon mån vilja försvara Stockholms stadsfullmäktige mot de synpunkter som herr Sveningsson framförde. Vad är det man egentligen har sagt från stadens sida? Inte har man sagt att våra kommunala förtroendemän är så överhopade av arbete att vi måste befria dem från en del av detta genom att inte ha det dubbla beredningstvånget. Nej, man har sagt att med hänsyn till vissa faktiska omstän digheter i den nya organisationen förefaller det dubbla beredningstvånget onödigt. Man menar att detta är en tungrodd ordning i den nya organisationen. Sedan gör man ett konstaterande. Man säger att vi inte får förbise att alltför tidskrävande beredningssystem minskar möjligheterna för många lekmän att åta sig kommunala uppdrag. Det uttalandet om något innebär väl en omtanke om den kommunala demokratin. Det ger uttryck åt en önskan att sprida kommunal verksamhet på så många händer som möjligt. Jag tycker därför att det inte är alldeles riktigt att lasta stadsfullmäktige på det sätt som här skett.

Herr talman! Först skulle jag vilja vända mig till herr Sveningsson med anledning av att han påtalat den brådska som föreligger beträffande behandlingen av dessa frågor. Jag håller med honom i det avseendet. Men efter 1966 års val är det borgerlig ledning i Stockholms läns landsting. Från vårt håll har vi flerfaldiga gånger påtalat just denna försening. Man har dock velat klara av både det direkta beslutet om samgåendet och den ekonomiska uppgörelsen. Den senare kunde vi icke komma överens om förrän i april i år. Det är detta som varit orsaken till förseningen. Bakgrunden till att det tagit sådan tid kan man för övrigt ta reda på i landstingets handlingar. Herr talman! Här skulle man som motionär vilja uttala en särskilt stor tillfredsställelse med utskottets behandling av våra motioner 1I:1057 och II: 1212. Vi har fått utskottet positivt till mer än hälften av vad vi föreslagit. Det är i en fråga som man icke har följt oss, nämligen beträffande den dubbla beredningen. Jag kan på denna punkt instämma i vad herr Erik Olsson sagt. I propositionen står ju att det skall ankomma på landstinget att självt besluta, om enkel eller dubbel beredning skall ske. Med den sammansättning som landstinget får vet man från början att det med all säkerhet inte kommer att bli någon dubbel beredning. Stockholms läns landsting kommer att få 149 ledamöter — detta har också föreslagits i propositionen. Landstingets förvaltningsutskott kommer att ha 17 ledamöter, av vilka några är landstingsråd. Dessa kommer också — enligt vad herr Erik Olsson har antytt — att ingå i nämnder och styrelser för att vid handläggningen av frågorna bevara kontinuiteten mellan dessa organ och förvaltningsutskottet. Vad jag förstår måste landstingets förvaltningsutskott bli den sista beredningsinstansen före landstingsmötet. Det betyder att dessa 149 ledamöter till största delen bara kommer att få säga ja eller nej i frågorna. De har ingen möjlighet att på beredningsstadiet framföra synpunkter. Ledamöterna representerar olika kommuner. Inom länet finns huvudstaden, flera större och mindre städer men också landskommuner, som har synpunkter på landstingets uppgifter. Dessa ledamöter skulle alltså inte ha möjligheter att göra sig gällande på samma sätt. Jag anser det angeläget att den dubbla beredningen finns kvar åtminstone under en övergångstid, tills vi inte uppträder som representanter för den ena eller andra halvan utan känner oss som ett enda landsting.

Det betyder att de olika halvorna kan komma att dra åt olika håll. Kommunernas förslagsrätt är en illusion, vill jag påstå, och denna rätt innebär inte någon rättvisa för kommunerna i länet. Kommunernas representanter i landstinget har möjlighet att framföra sina synpunkter vid landstingets behandling av de sekundärkommunala frågorna. Det har föreslagits att besvärsrätten skulle utsträckas så långt att man fick besvära sig över vad som beslutades i nämnder och styrelser. Om detta förslag genomföres, skulle, vad jag förstår, landstinget inte bli funktionsdugligt, eftersom det givetvis skulle anföras besvär över de flesta beslut som inte går i linje med den uppfattning som man har inom den kommun vederbörande representerar. Jag sade i början av mitt anförande att man har all anledning vara tillfredsställd med utskottets behandling av dessa frågor. Jag skall sluta med att yrka bifall till reservationen 2 vid punkten 3 b och till reservationen 4 vid punkten 3e vad beträffar fastställande av utgiftsoch inkomststaten. Där har det föreslagits att man skulle besluta under oktober månad, och enligt den motion som här föreligger skulle man ha möjlighet att besluta till den 15 november. 15 dagar är en betydelsefull tid för att hinna göra sådana ställningstaganden.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

Herr talman! Jag har begärt ordet, eftersom mitt namn står på en av de motioner som tar upp storlandstingets problem. Eljest är jag alltid litet försiktig när det gäller att tala i sådana ting som jag har liten erfarenhet av och där det följaktligen är lätt att komma vid sidan av verkligheten när man framställer sina förslag. Jag vill hålla med herr Sveningsson om att konstitutionsutskottet inte har haft så värst lång tid för sina överväganden i anslutning till det relativt stora antal motioner som har väckts. De flesta av motionerna är väl daterade den 14 maj, och sedan har det ju varit både Kristi Himmelsfärdsdag och pingst; då förstår man att utskottets ledamöter har fått använda den tid som stått till förfogande med stor aktsamhet om timmar och dagar för att få det hela klart. Den enda förklaringen till att det har gått att få fram ett utlåtande som vi kan behandla i dag torde vara att det mesta av vad som framförts i motionerna är sådana förslag som på ett eller annat sätt återfinns i propositionen. Det är således mest fråga om förslag till ändringar i den, och konstitutionsutskottet har ju en erfarenhet som gör det möjligt att ta ställning i sådana fall, även om det måste ske i brådskans tecken.

Så förhåller det sig troligen när det gäller framflyttande av tiden för fastställandet av staten från 31 oktober till 15 november. Däremot tror jag att man kan ha sina funderingar rörande en specialregel för storlandstinget i frågan om vilket landsting som skall fastställa staten för sista delen av valperioden. Såvitt jag har förstått övervägs inom grundlagberedningen att försöka åstadkomma mandatperioder som bättre ansluter till själva valhandlingen än som för närvarande är fallet. Följaktligen skulle det väl inte vara någon större risk om en sådan ordning prövades inom ett enda län under den period som återstår till dess att beslut i laga ordning kan fattas beträffande en mera bestående bestämmelse. Stockholms stad har en annan ordning än den som gäller för landstingen i övrigt. Mandatväxlingen sker ganska snabbt efter själva valhandlingen — den 15 oktober — och staten för nästkommande år behöver inte fastställas förrän första veckan i december, och det är alltid de nyvalda stadsfullmäk tige som har att ta ställning till vad som skall gälla under den tid då en eventuell ny regim skall ansvara för vad som händer och sker. Så blir inte fallet inom storlandstinget, annat än beträffande den ena halvan. Den andra halvan växlar inte på samma sätt. Det har varit en av orsakerna till att vi tyckt att det skulle innebära en fördel om nu gällande ordning för Stockholms stad fick tillämpas för storlandstingets vidkommande. Stockholms stad har nämligen gjort den erfarenheten att det är till fördel både att växlingar sker snabbt och att de nyvalda ledamöterna får ta ställning till statförslaget. När det gäller övriga frågor som har diskuterats i detta sammanhang — den dubbla beredningen, besvärsrätt m.m. — har jag inte möjlighet att bedöma vad som är praktiskt möjligt att genomföra. Jag har haft vissa funderingar huruvida de önskemål som vi har framfört i våra motioner i första och andra kammaren möjligen också skulle kunna ha någon sådan belastning att det ur praktisk synpunkt inte skulle vara lämpligt att genomföra den av oss föreslagna ordningen nu. Efter att ha läst igenom konstitutionsutskottets utlåtande och efter att ha hört debatten här i dag har jag inte blivit övertygad om att det skulle vara förenat med några praktiska svårigheter att bifalla reservation 4, vilken jag för min del kommer att stödja.

Herr talman! Man kan vara tacksam över att förslaget kommit fram så som det har gjort, därför att vi skall ha i minne att man från början tänkt sig att för detta område ha en särskild lagstiftning. Det har alltså kunnat undvikas, och ändringar har gjorts i landstingslagen. Det har sagts av utskottet — det framgår även av departementschefens uttalande i propositionen — att man skall försöka undvika särregler så mycket som möjligt. De särregler som här föreslagits har kunnat begränsas till 11 olika paragrafer i en särskild lag. Vad som skiljer utskottsmajoritetens förslag och reservanternas är att utskottsmajoriteten velat stryka två punkter i särlagstiftningen som inte har någon motsvarighet inom andra landsting. Det gäller den primärkommunala initiativrätten och besvärsrätten. Såsom framgår av utskottsutlåtandet infördes år 1924 i landstingslagen en bestämmelse som innebar att primärkommun skulle kunna besvära sig över landstingsbeslut. Den undanröjdes år 1954. Man hade funnit att denna ordning inte var tillfredsställande. Det är en av orsakerna till utskottets ställningstagande. Vi tycker att det verkar litet egendomligt att man när det gäller de kommunala församlingarna — primärkommun och sekundärkommun — för endast primärkommunen skall införa både initiativrätt och besvärsrätt. Det innebär också en avvikelse från reglerna för övriga landsting av sådan omfattning att vi har ansett att man inte bör ta med detta nya. Jag är medveten om att det kommer att göras en Översyn av landstingslagen. Vi har beställt en översyn av den kommunala demokratin och lagstiftningen. En sådan översyn kommer också att göras, och det hela får prövas när den är klar. Vi inom utskottsmajoriteten har ansett att dessa regler inte bör tas med för det nya landstinget. Den dubbla beredningen har tydligen vållat bekymmer. Man avskaffar inte den dubbla beredningen, utan man låter landstinget självt bestämma huruvida det skall vara dubbel beredning. Landstinget kan också bestämma vad som i så fall skall gå till dubbel beredning. Det finns en mängd ärenden som mer eller mindre har rutinkaraktär och som landstinget kanske inte bör belastas med. När vi diskuterat denna fråga har vi tyckt att det är bra att landstinget självt får bestämma. I sin arbetsordning kan ledamöterna ange vad de vill och inte vill ha under dubbel beredning. Herr Manne Olsson var litet rädd för att detta skulle komma att falla bort. Så rädd får man inte vara för en folkrepresentation! Om den gör övergrepp har man möjlighet att förändra den. Det är i en demokrati litet farligt att resonera så som herr Manne Olsson gör. Det är bättre att man i en demokrati ger rörelsefrihet och låter denna församling själv bestämma om sin arbetsordning. Det är i varje fall den bedömning vi har gjort när vi ansett att vi här skulle kunna godta departementschefens förslag. Vad beträffar mandaten har vi inte haft någon anledning att inta annan ståndpunkt än den som finns angiven i propositionen. Praktiskt taget alla remissinstanser har godtagit antalet mandat och fördelningen av valkretsar. Vi hade, med hänsyn till alla de uttalanden som gjorts av remissinstanserna, inte anledning att ta upp någon omfattande diskussion i detta avse Vad sedan gäller statförslaget kan inte sägas att man — om vi skulle följa motionerna — skulle få stock holmsförhållanden. I Stockholm är det på det sättet att de nya mandaten tänds den 15 oktober när de gamla slocknar ut. Då blir det en ny stadsfullmäktigeförsamling. Enligt motionsförslaget skulle det gamla landstinget sitta kvar till den 31 december. Motionen innebär att de som är nyvalda skulle sammankomma för att godkännan statförslaget, som är upprättat av det gamla landstinget. Samtidigt som man alltså har innehavare av de legala mandaten skulle dessa frånhändas en uppgift och nya ledamöter träda till för att behandla statförslaget.

Om man följer kommunalrättskommitténs förslag, skulle landstinget samlas igen i december månad — efter tillträdet den 15 oktober — och då välja ledamöter i nämnder och styrelser. Det skulle då bara träda in för att fatta beslut om statförslaget, men någon reell behandling kan det inte bli fråga om. Skulle det bli som herr Manne Olsson befarat, att man inte får den dubbla beredningen, hur skall då landstingsmännen kunna klara statförslaget? Då måste man lita på partigrupperna, såvitt jag förstår, ty då har man inte möjlighet att ändra annat än i tinget. Det är en mängd sådana frågor som reses. Inom grundlagberedningen är det just nu högaktuellt att försöka åstadkomma en ordning som innebär att man så snabbt som möjligt efter det att ett val förrättats får det politiska genomslaget. De diskuterar frågan om man skall förändra statens budgetår till kalenderår. Om detta skulle medföra vårval, skulle de nyvalda fullmäktige i kommunerna få möjlighet att vara med och bereda de statförslag som skall antas i oktober månad. När jag nämner oktober månad vill jag erinra också om en annan sak. Varför skall man fastställa staten i kommunerna i oktober månad? Det är därför att vi har s.k. källskattetabeller. För Stockholm har man kunnat göra undantag, ty det gäller bara en kommun även om där finns mycket folk. Men i Stockholms läns landsting med dess sammanbakning med alla primärkommuner och landstingskommuner kan man inte påbörja arbetet med källskattetabellerna förrän landstinget har fattat sitt beslut. Detta kan också innebära betydande svårigheter. Det är i varje fall sådant som man inte kommer förbi. Departementschefen säger att detta måste bli föremål för ytterligare över väganden, och han hade ju bättre tid på sig än vad vi har haft. Vi har precis som :departementschefen funnit att man bör överväga detta mera noggrant. Då man också är medveten om det arbete som pågår i grundlagberedningen med att söka få ett snabbt genomslag, tror jag att man skall vänta. Om man, som herr förste vice talmannen sagt, skulle skapa likhet med Stockholms stad, så hade förhållandet kanske varit annorlunda. Men det gör man inte. Man behåller två församlingar, en som inte får sina mandat efter valet den 1 januari, och en som är vald till utgången av året. Bland motionärerna som närvarit i utskottet och fattat beslut har vi Sten Andersson, som vid utskottsbehandlingen ansåg sig böra frånträda sitt ställningstagande när han skrev under motionen.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

Herr talman! Det är närmast innehållet i reservation 2 till detta utskottsutlåtande som givit mig anledning att begära ordet, alltså frågan om den s.k. dubbla beredningen inom landstingskommuner. Jag vill erinra om att den lagstiftning det här gäller omfattar ett landstingsområde som är särpräglat i förhållande till landet i övrigt. Betydligt över en miljon medborgare kommer att återfinnas i detta storlandsting. Det är då anledning att överväga om man kan acceptera skiljaktligheter mellan detta och övriga landsting. Min mer än 30-åriga erfarenhet från landstingsarbetet har gett mig en klar uppfattning att den dubbla beredningen har en utomordentligt stor betydelse. Det är ingen tvekan om den saken. När Landstingsförbundet uttryckt oro för att man skulle avskaffa denna dubbla beredning vill jag säga att tanken närmast var att de normallandsting som vi har ute i landet utan tvekan bör i fortsättningen arbeta med vad vi kallar den dubbla beredningen. Men när det gäller Stockholms läns landsting finns det anledning att överväga om man ändå inte försöksvis skulle kunna acceptera ett slopande av denna dubbla beredning. Jag vill erinra om att av detta landstings 149 ledamöter kan 75 genom att yrka på att den dubbla beredningen bibehålles få sitt landsting att arbeta på samma sätt som vi arbetar i de övriga landstingen. När herr Sveningsson, som ofta anser sig vara frihetens främste företrädare i denna kammare, stiger upp och uttalar sin starka olust över detta förslag vill jag fråga herr Sveningsson: Är det något fel om 75 ledamöter i Stockholms läns landsting finner att man försöksvis eller under en lång följd av år skulle slopa den dubbla beredningen? Det må väl vara deras demokratiska rättighet. Om man då finner att förhållandena motiverar att man återgår till det gamla systemet med den dubbla beredningen, kan ju en majoritet på 75 ledamöter också yrka på en ändrad arbetsordning. Jag vill också erinra om att jag när utskottet behandlade denna punkt uttryckte min personliga oro inför att acceptera ett slopande av denna dubbla beredning.

Det innebär bara en möjlighet att detta storlandsting som i sig självt avviker från flertalet övriga landsting på grund av den stora folkmängden i landstingsområdet får friheten att avgöra vad det tycker är rätt och riktigt. Att sedan utskottsmajoriteten har gått emot propositionen när det gällde den primärkommunala förslagsoch hesvärsrätten tycker jag är tämligen naturligt. Vi vill på landstingssidan — där tror jag mig kunna tala för en mycket imponerande majoritet — inte ändra landstingslagens bestämmelser på den punkten. Primärkommunerna skall syssla med sina angelägenheter, landstingen skall syssla med sina. Primärkommunerna skall inte ha förslagsrätt och besvärsrätt. Jag tror att vi i fortsättningen kan arbeta med de formerna. Med detta, herr talman, skall jag be att få instämma i yrkandet om bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag har behov av att komma med några synpunkter i anslutning till behandlingen av detta utskottsutlåtande. Jag ber till en början att få verifiera vad herr Sveningsson sagt, nämligen att anledningen till att denna proposition kommit sent på riksdagen bord är att regeringen varit tvungen avvakta de beslut som först måste fattas av såväl Stockholms stad som Stockholms läns landsting om ett samgående. Jag kan beklaga att det blivit en försening gentemot vad som är normalt när det gäller själva handläggningen av propositioner. fattande förberedelsearbete har fattat beslut om innebär ett mycket viktigt steg på väg mot en ökad samordning av den kommunala verksamheten i stockholmsregionen. Förhållandena inom denna är särpräglade och har skapat problem som är speciella för regionen. Det är min övertygelse att det beslutade samgåendet skall leda till en bättre planering och resursanvändning och medföra bättre och mer jämlika förhållanden för medborgarna i denna region. Under de förberedelsearbeten som har bedrivits kom det att stå klart att särskilda lagbestämmelser kunde behövas för landstingskommunen efter samgåendet. Det var naturligt att utredningen av denna fråga skulle vara en statlig uppgift. Regeringen tillkallade därför en sakkunnig som skulle utreda författningsfrågan. Utredningen har skett i nära samråd med staden och landstingskommunen. När nu en proposition lagts fram på grundval av denna utredning har det på sina håll framställts som något anmärkningsvärt att propositionen inte på alla punkter följer utredningen. Det finns därför anledning att stryka under det i och för sig självklara att, i det här ärendet liksom i alla lagstiftningsärenden, föreliggande <utredningsförslag prövas helt förutsättningslöst. Den utgångspunkt som regeringen intagit vid prövningen har varit att de särregler bör ges för den här landstingskommunen som är motiverade av den särskilda inriktningen och omfattningen av landstingskommunens verksamhet. Denna utgångspunkt har också godtagits av ett i det avseendet enhälligt konstitutionsutskott. Detta innebär att flera av utredningsförslagen inte tagits upp i det här sammanhanget. Utredningen har ju föreslagit att landstingslagen skulle ersättas helt och hållet av en särskild lag för den här landstingskommunen. Jag vill då framhålla att den uppläggning som valts i propositionen inte i sak innebär något avsevärt avsteg från utredningsförslaget. Ett betydande antal av utredningens förslag innebär nämligen bara formella eller i sak mindre betydelsefulla avvikelser från vad som gäller enligt landstingslagen. På de punkter där utredningen har lagt fram förslag som vi har bedömt vara av så generell giltighet att de bör prövas i ett vidare sammanhang har utredningen presterat ett värdefullt material för eventuellt senare bedömningar. Det vill jag gärna understryka. Man kan räkna med att förslagen skall tas upp till bedömning vid den översyn av landstingslagen som jag redan nu förutser att vi måste göra. Till slut den livligt diskuterade frågan om det dubbla beredningstvånget, där propositionen har följt utredningsförslaget. Här tycker jag för min del att goda skäl har anförts för att detta stora landsting med sitt mycket vittförgrenade verksamhetsområde skall få frihet att självt bestämma om man skall tillämpa detta trots allt ganska tungrodda beredningsförfarande eller inte. Jag är också mycket väl medveten om det värde den dubbla beredningen har för att ge landstingsmännen möjlighet att verkligen sätta sig in i och påverka de frågor som behandlas på landstingsmötena, när dessa förekommer mera sällan under året. Det innebär inte ett underkännande av dessa synpunkter, när vi föreslagit att tvånget till dubbel beredning skall tas bort. Men vi har räknat med att i en så rikt utvecklad landstingskommunal organisation som man kommer att få i Stockholms län och i vilken man får räkna med väsentligt tätare sammanträden än i andra landsting en dubbel beredning kan upplevas som tyngande för verksamheten. I det läget måste det vara rimligt, menar vi, att man ger detta landsting den frihet propositionen har föreslagit med avseende på den dubbla beredningen.

Herr talman! I mitt första anförande framhöll jag det angelägna i att åt minstone under en övergångstid behålla den dubbla beredningen. Ty vi skall inte glömma bort att det rör sig om en stor stad och ett stort landsting med mycket skilda primärkommunala uppgifter som också skall samordnas med sekundärkommunala angelägenheter. Av den anledningen anser jag det önskvärt att den dubbla beredningen inte slopas. Jag skulle sedan vilja säga ett par ord till herr Georg Pettersson. Han anför som motiv att källskattsedlarna måste skickas ut. Efter den sammanläggning som sker år 1971 och efter den inkomstoch utgiftsstat som görs upp år 1970 för det kommande året, måste skattemyndigheterna ändå vänta på Stockholms stad, innan de kan skriva ut skattsedlarna för dem som bor inom landstingsområdet.